Fru talman! Larry Söder har frågat mig hur jag ser på situationen med ett villabyggande som är det lägsta på 100 år och vilka åtgärder jag avser att vidta för att öka villaproduktionen i Sverige. Larry Söder påstår i interpellationen att villabyggandet skulle vara på den lägsta nivån på 100 år, samtidigt som han framhåller att produktionen av villor har ökat med 2 procent de senaste tio åren. Jag kan inte se hur dessa påståenden går att förena med varandra. Det är sant att småhusbyggandets andel av det totala antalet färdigställda lägenheter har sjunkit de senaste åren, men det beror framför allt på att antalet färdigställda lägenheter i flerbostadshus har skjutit i höjden. Att detta byggande ökar är naturligtvis glädjande, eftersom det innebär att vi kan åtgärda bostadsbristen. Även antalet färdigställda lägenheter i småhus har dock ökat - från cirka 8 000 per år för tio år sedan till mellan 10 000 och 12 000 under de senaste fyra åren. Det kan jämföras med att det bara färdigställdes runt 4 000 lägenheter i småhus per år i mitten av 1990-talet. Som jag har framhållit i mitt svar på en tidigare skriftlig fråga från Larry Söder anser jag att det är angeläget att kommunerna skapar förutsättningar för att konsumenternas efterfrågan på bostäder ska kunna möta ett utbud som svarar mot behoven, i linje med det mål för bostadsmarknaden som riksdagen har fastställt. Det är därmed önskvärt om kommunerna skapar förutsättningar för fler småhus.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 Jag kan även konstatera att det nyligen har rapporterats i medierna att flera småhustillverkare har svårt att leverera småhus i den takt som kunderna efterfrågar. Det ger anledning att tro att bilden av vad som begränsar småhusbyggandet är mer komplex än vad Larry Söder vill göra gällande.
Fru talman! Jag får tacka ministern för svaret, som jag tycker kanske mer ger uttryck för frustration över att behöva diskutera småhusbebyggelse än något som helst svar gällande själva problematiken. Jag menar att det aldrig har varit svårare för en medborgare att köpa en egen villa än vad det är i dag. Enligt Svensk Mäklarstatistik har prisuppgången i landet varit 19 procent det senaste året. I vissa områden har priserna rusat med nära 30 procent. Det kom även ny statistik i dag som visar att ökningen fortsätter. Detta menar jag är en signal om att det finns ett stort underskott av småhus i Sverige. Från många håll kommer signaler om att människor i allt större utsträckning värdesätter större ytor och fler rum. Under pandemin har många behövt anpassa sitt boende utifrån kravet att jobba mer hemifrån. Men i ett längre perspektiv behöver det inte betyda att människor har ändrat sig när det gäller hur de helst vill bo. Undersökning efter undersökning har länge visat att omkring sju av tio hushåll helst vill bo i villa eller radhus. Det är snarare så att coronakrisen har fört med sig att människor tidigarelagt sin vilja och sitt behov av att bo i villa. Byggtakten av villor är enligt SCB på den lägsta nivån på 100 år. Jag har diagram med mig, direkt taget från SCB, som påvisar det jag säger. Vi är anskrämligt dåliga i Sverige på att bygga småhus. Årtiondet 2011-2020 är det sämsta årtiondet i den statistik jag har med mig, som alltså går 100 år tillbaka. På 1990-talet, som ministern hänvisar till, hade vi en betydligt högre takt än det senaste årtiondet. Det är det SCB säger. Småhus utgör endast 20 procent av nyproduktionen i Sverige, medan de utgör en dubbelt så stor andel i övriga EU. Så är det trots att Sverige varken saknar byggbar mark eller kompetens att industriellt bygga många fler småhus. Faktum är att mer mark i Sverige används till golfbanor och skidpister än vad som skulle behövas för att 1 miljon människor skulle kunna rymmas i trädgårdsstäder, samhällen med blandad, småskalig bebyggelse, där alla eller de flesta bor i småhus och radhus men även i flerfamiljshus.

Det är min främsta fråga. Vad är ministerns idealbostad? Vill ministern delge medborgarna vilka bostäder som är statligt accepterade och vilka bostäder man kommer att bekämpa med alla medel som står till buds? Retoriken om att det är kommunernas ansvar håller inte längre. Det finns många delar inom statens budget som är kommunernas eller regionernas ansvar som man faktiskt hanterar i en statlig budget. Man stöttar eller straffar kommunerna om de inte gör det som man nationellt sett anser vara rimligt. Regeringen vill enligt Dagens industri och Karolina Skog i stället gå den andra vägen och införa en fastighetsskatt. Jag skulle vilja ställa två frågor: Vad är bostadsministerns idealbostad som regeringens politik inriktar sig på? Tar regeringen i sin politik på något sätt hänsyn till medborgarens eget val och dröm om ett eget ägt boende?
Fru talman! Då ska vi beta av lite saker. För det första finns det, vilket ledamoten naturligtvis är väldigt väl medveten om, ingen som helst avisering från regeringen om att införa någon fastighetsskatt. Detta vet naturligtvis ledamoten, så jag skulle uppskatta om vi håller debatten till det som vi ska diskutera här. Det handlar om mitt uppdrag som statsråd och vad regeringen gör, inte om vad enskilda partier är ute och skriver om. Vad som är min idealbostad - ja, hur människor vill bo beror på fas i livet. Jag ifrågasätter inte på något sätt den stora viljan att bo i småhus. Tvärtom, jag tycker att en blandad bostadsbebyggelse är det absolut mest eftersträvansvärda eftersom jag också vet att människor i olika tider i livet har behov av olika typer av bostad. Det kan vara när man skiljer sig, när man blir äldre och bostaden blir för stor eller för den delen när man precis håller på att flytta hemifrån, från den bostad där man kanske har vuxit upp tillsammans med sina föräldrar. För det andra måste vi nog också reda lite i det här med andelar respektive faktiskt byggande. Om vi byggde 4 000 villor per år på 90-talet och nu bygger 12 000 villor per år är det tre gånger så många i dag. Andelen har visserligen sjunkit, men det har den därför att vi har gått från ett oerhört lågt byggande av bostäder i flerfamiljshus till ett faktiskt historiskt högt byggande nu, högre än på decennier. Vi får alltså skilja på vad som är det faktiska tillförda antalet bostäder på bostadsmarknaden och vad som är andelen. Det blir ju ganska avgörande för hur vi sedan närmar oss de här frågorna. Ledamoten säger också att det han egentligen undrade över var att det var svårare än någonsin på grund av de höga priserna, vilket ju är någonting annat än det som är frågan i interpellationen. Det är helt klart så att vi har haft en väldig prisstegring och att vi behöver fler bostäder in på bostadsmarknaden. Här är det också så att olika bostadstyper påverkar varandra. Flyttkedjorna är inte oväsentliga i detta, eftersom vi har en stor generation som köpte villor och småhus med väldigt förmånliga regler för några decennier sedan. De är i dag äldre, men tack och lov friska, och bor kvar i dessa bostäder. Vi behöver på olika sätt hitta vägar för att stimulera flyttkedjor, och det är också någonting som vi arbetar med, inte minst genom en rad olika reformer. Jag skulle faktiskt vilja ställa en fråga till ledamoten. Det finns mig veterligen i Kristdemokraternas skuggbudget inga investeringsstöd till någon särskilt typ av byggnation. Det är också så att planmonopolet är kommunalt, vilket innebär att medborgare som tycker att det byggs för lite har all möjlighet att direkt påverka det i sin lokala demokrati i kommunen, till kommunfullmäktige. Därför, fru talman, skulle jag vilja veta vad ledamoten menar när han säger att vi motverkar småhusbyggandet. Vilka reformer och beslut är det som ledamoten tycker att statsrådet eller regeringen har tagit, som innebär att vi aktivt skulle motverka småhusbyggande? Jag skulle nog vilja hävda att den här regeringen tvärtom konsekvent har varit tydlig med vikten av blandad och differentierad bebyggelse men att vi har ett stort behov av att tillföra fler hyresrätter till rimliga hyror på bostadsmarknaden, eftersom det finns ett oerhört stort behov av det. Fru talman! Det skulle vara intressant att veta vad det är vi gör och vad Larry Söder i så fall vill peka på som innebär att vi skulle motverka småhusbyggande i kommunerna.
Fru talman! Låt oss titta på antalet småhus som har byggts under vilket årtionde. Det är fullt möjligt att gå in på SCB:s hemsida och slå upp de olika årtiondena. Under årtiondet 1991-2000 byggdes ungefär 100 000 småhus. Under årtiondet 2011-2020 byggdes ungefär 80 000. Ministern säger att det var sämre på 90-talet, men det stämmer inte. Inte enligt SCB, och jag tror på SCB. Vi bygger alltså till antalet färre småhus under årtiondet 2011-2020 än vad vi har gjort de senaste 100 åren. Vad beror det på? Ministern tar upp diskussionen om att priserna på villor har ökat. Ja, priserna har ökat. Men vad är orsaken till att villapriserna har ökat? Jo, det är marknadspriserna som bestämmer, det vill säga att utbudet är alldeles för litet mot dem som vill köpa. Då ökar priserna. Med andra ord bygger vi alldeles för få småhus i Sverige. Varför bygger vi för få småhus i Sverige? Jo, för att regeringen agerar ensidigt och bara vill bygga hyresrätter och bygger bara för att förtäta städerna. Investeringsstödet går bara till hyresrätter. Jag ser inte i regeringens budget att det finns något incitament som syftar till att bygga fler småhus. Om jag har fel får ministern gärna tala om det för mig, men det finns inget incitament i krontal i regeringens budget som säger att man ska bygga småhus, utan det är hyresrätter. Jag menar att vi måste angripa de problem som finns. Ministern har alldeles rätt i att det finns ett planmonopol, men vi kan också stimulera kommunerna till att planera mer. I de undersökningar som har gjorts med olika kommuner framkommer att det inte är så att de inte vill planlägga småhus, utan de prioriterar det som de kan få investeringsstöd för och det som är enklast att planera, nämligen hyresrätter, möjligtvis ihop med bostadsrätter, men inte småhusdelar. De tar längre tid, och delarna är mindre - de kommer alltså längre ned i prioriteringen. Min enkla slutsats är att vi måste stimulera kommunerna till att planera mer och färdigställa fler planer. Det betyder att vi också kan planera för småhus. Det är enkel matematik, som innebär att fler planer blir gjorda i Sverige. Fler småhus byggs. Om fler småhus byggs kommer också villapriserna att planas ut. Det betyder att det blir rimliga priser. En sak kan man göra, förutom alla andra åtgärder som jag har tagit upp med ministern i tidigare interpellationsdebatter. Jag menar att regeringens politik gör att man ensidigt inriktar sig på bara hyresrätter. Det är enkelt att se att det finns ett behov av hyresrätter. Det finns köande i varje kommun som vill ha en hyreslägenhet. Kanske ska ministern införa någon typ av kontroll av om man faktiskt vill ha ett småhus, så att ministern ser att det finns ett behov av att bygga småhus i Sverige. Ministern säger att hon vill ha en politik som eftersträvar att bygga utifrån de behov som finns; att människor ska kunna eftersträva ett eget boende. Regeringens politik i dag måste förändras för att den ska kunna uppfylla behovet av småhus. Ministern säger faktiskt inte att jag har fel i den delen, det vill säga att det finns ett uppdämt behov av att bygga småhus i Sverige. Jag har fler förslag, om ministern vill höra.
Fru talman! Vi är överens om att det finns behov av småhus, och det finns också en stor efterfrågan. Det syns på priserna, på hushållens belåningsgrad och trycket för att underlätta för förstagångsköpare. Jag vet också att det finns ett stort behov av hyresrätter till rimliga hyror. Det finns en grupp som över huvud taget inte kommer i fråga för att överväga att köpa småhus eller för den delen bostadsrätt. Vi har behov av bostäder för flera delar av marknaden. Jag är också medveten om att när det finns fungerande flyttkedjor och det blir en rörelse på bostadsmarknaden kommer det också att frigöras fler hus. Det betyder inte att vi inte behöver bygga småhus, men det innebär att vi kan få en bättre balans i bostadsmarknaden om vi också får en bättre rörlighet. Jag fick aldrig något svar på vad ledamoten Larry Söder egentligen menar att regeringen gör för att aktivt motverka byggandet av småhus. Hur ser ledamoten på att det faktiskt är kommunens medborgare, där man äger mark, som är med och bestämmer hur den marken ska användas, att man har den demokratiska möjligheten att påverka via kommunfullmäktige? Vill ledamoten inskränka detta och att staten ska styra det kommunala planmonopolet hårdare? Eller är det så att Kristdemokraterna driver - vilket skulle vara intressant att få veta - ett statligt investeringsstöd för byggande av småhus utan att det avspeglas i budgeten? Finns en tänkt siffra eller en tänkt modell? Tänker man sig i så fall att kombinera det med det befintliga investeringsstödet, som ju Kristdemokraterna för några år sedan röstade bort i och med budgeten 2018 och där det, mig veterligen, inte fanns investeringsstöd till småhus? Det skulle vara bra att veta vad denna regering enligt ledamoten gör för att motverka byggandet av småhus. Driver Kristdemokraterna frågan om ett statligt investeringsstöd för småhus?
Fru talman! Jag ska vara tydlig igen om det jag talade om i mitt förra inlägg. Statliga investeringsstödet för hyresrätter bidrar till att man bara bygger hyresrätter. Med andra ord driver man bara den typ av byggnation som Sverige klarar av till hyresrätt i stället för att dela upp det i småhus och hyresrätter. Jag menar att man ska avskaffa existerande investeringsstöd. Låt marknaden hantera detta, och låt sedan kommunerna få en stimulans för att kunna planera fler småhus. Det här har vi talat om i flera debatter, och jag är medveten om att ministern känner till detta. Men hon vill på något sätt hävda att man gör något för småhusbyggnationen i Sverige. Men det gör man inte. Jag kan ge några exempel på vilka förslag vi kristdemokrater har, så kan ministern ta med sig dem över midsommar och fundera på om de är bra idéer. Vi tycker att det är bra med en planeringsstimulans till kommunerna, där man planerar småhusområden också. Sedan ska man utreda hur kommunerna kan överplanera och kompensera de delar som det blir för lite av. Vi tycker att det ska byggas hyresrätter, bostadsrätter och småhus, men det ska vara i den formen som gör att småhus byggs i den omfattning som behövs. Vi tycker också att länsstyrelserna ska få peka ut lämpliga områden för byggbar mark för att arbetet ska gå fortare. Vi tycker också att man ska se över kreditrestriktionerna så att fler ungdomar kan skaffa sig ett eget ägt boende. Ministern har inte sagt något annat än att jag har rätt i att det är socialt, ekonomiskt och ekologiskt bäst att bo i småhus. Då förstår jag inte varför vi har en regering som jobbar för att det inte ska finnas småhus i Sverige utan bara hyreshus. Investeringsstödet är ett klart exempel på vad regeringen gör. Det läggs mycket pengar där. Ta bort dem, och låt alla blommor blomma.
Fru talman! Då ska jag börja i den änden att ur min synpunkt och regeringens synpunkt är det inte en kamp mellan olika boendeformer utan en önskan om att det ska byggas blandat. Vi behöver både småhus och flerbostadshus och både ägda bostäder och hyrda bostäder - lokaler och bostäder. Men jag konstaterar utifrån ledamotens anförande att Kristdemokraterna vill slopa investeringsstödet för hyresrätter och i stället lägga pengarna på stimulans för byggande av småhus. Det är en direkt omflyttning av pengar från hyresrätter, från de människor som behöver bostad i hyresrätt, över till småhusbyggandet. Så uppfattar jag de förslagen. Det står jag inte bakom. Det håller regeringen inte med om. Vi har byggt fler hyresrätter under de senaste åren än på många många år. Om vi går tillbaka och tittar på alliansregeringens två mandatperioder ser vi att det byggdes minimalt med bostäder. Mig veterligen fanns det inga investeringsstöd eller stimulansåtgärder för småhus då heller men inte heller för hyresrätter eller flerbostadshus i kommunerna. Kommunerna har alla möjligheter att planera. Vad vi behöver arbeta med är att det ska gå fortare och bli enklare och att vi, precis som ledamoten är inne på, ger möjlighet för den som står utanför bostadsmarknaden att enklare ta klivet in. När vi så småningom förhoppningsvis kan presentera förslag om ett startlån för förstagångsköpare kommer det att underlätta också för dem som vill bo i småhus. Men att ta bort investeringsstödet för hyresrätterna i ett läge där vi precis har börjat bygga ikapp och precis har börjat beta av bostadsskulden som byggts upp - inte minst under åtta år av alliansregering men även under regeringarna innan dess - vore huvudlöst, för om vi inte tillför tillräckligt många bostäder totalt på bostadsmarknaden kommer vi att fortsätta ha en situation där priserna går upp och det blir svårare för flyttkedjorna att fungera optimalt. Jag ser gärna småhus, men jag vill absolut inte röra investeringsstödet till hyresrätter.